Herr talman! Herr Helén underströk — och det gäller väl numera också herr Bohman — i fråga om den avgörande punkten att åsiktsneutralitet är det ingen som vill ålägga den svenska regeringen. Sedan sade herr Helén att han var oklar över vad jag menade med termen ”acceptera” när jag sade att en förutsättning för avspänningspolitikens framgång är att den bygger på en accept av skiljaktigheterna i samhällssystemen i öst och väst. Jag tycker att herr Helén borde ha förstått att jag med accept i sammanhanget självfallet menade — och det är inte någon speciell personlig uppfattning från min sida — en vilja till samarbete utan att denna vilja till samarbete villkoras av förändringar i motpartens samhällssystem. Om nämligen säkerhetskonferensen och de krav och förslag som där framförs skulle ha — och uppfattas ha — syftet att förändra motpartens samhällssystem, då är, menar jag, en vidareutveckling av avspänningspolitiken icke möjlig.

När det gäller uttalanden och ståndpunktstaganden från den svenska regeringens sida, finner jag det rätt självklart att de förhållanden i vår omvärld som vi har anledning att reagera inför, måste i första hand gälla nationers handlande gentemot varandra. Vår reaktion i samband med Ungernoch Tjeckoslovakienkriserna var ju i och för sig inte riktade mot det sovjetiska samhällssystemet utan var riktade mot en konkret yttring av sovjetisk utrikespolitik, som innebar att småstaters oberoende kränktes. Detsamma gäller Vietnamkriget. Det är inte någon fiendskap till den amerikanska nationen som ligger bakom det svenska ställningstagandet i Vietnamfrågan, utan det är den amerikanska politiken i Indokina som våra reaktioner har gällt. Jag tror det är viktigt att de distinktionerna upprätthålls.

När det gäller en så pass allmänt formulerad fråga vill jag gärna instämma. Jag tror faktiskt också att det för vår egen interna debatts skull skulle vara en fördel om vi fann former för att bedriva en något aktivare forskning kring internationella frågor än vad som för närvarande förekommer. Till detta kan det bli anledning att återkomma i andra sammanhang. Sedan lyssnade jag på herr Bohman. Först var det på nytt fråga om det här Undéncitatet. Jag vet inte om herr Bohman kan vara omedveten om vad detta uttalande i verkligheten åsyftar. När jag läst citatet har jag funnit det självklart att det gällde ställningstagande för den ena eller den andra maktgruppen — det är detta som är intressant ur neutralitetspolitisk synpunkt.

Detta är viktigt och någon som helst ändring av denna inställning som Undén gav så energiska uttryck åt, har inte inträffat.

Och jag menar alldeles bestämt att det finns ingenting i de uttalanden som har gjorts under de senaste åren — och inte heller i de uttalanden som gjorts dessförinnan — som har kunnat sätta denna grundläggande neutralitetspolitiska trovärdighet ett ögonblick i fara. Tvärtom anser jag — jag kommer tillbaka till detta — att en tystnad i de frågor som har upprört oss skulle snarare ha kunnat uppfattas som uttryck för en bristande vilja att försvara våra egna ståndpunkter, vårt eget oberoende. Det visar sig nu i herr Bohmans andra inlägg att egentligen håller herr Bohman i sak helt med oss både när det gäller värderingen av skeendet och när det gäller det riktiga i att vi givit uttryck åt våra ståndpunkter. Herr Bohmans upprördhet gäller inte vare sig vår politiks innebörd i sak eller vår värdering av det faktiska skeendet i Vietnam, utan upprördheten — som vi fick sådana påtagliga bevis för här i talarstolen — gäller den svenska regeringens ordval. Formerna och ordvalet stred mot anständighet och hövlighet, sade herr Bohman i ett tonläge som hade varit välgörande i ett annat sammanhang. Jag skulle vilja säga att hade bara en tiondel av det engagemang som herr Bohman mobiliserade här i talarstolen avspeglat sig i herr Bohmans uttalanden i de allvarliga sakfrågor som Vietnamkonflikten handlat om skulle det ha varit glädjande. Formerna för och ordvalet i de uttalanden som gjorts under årets lopp, herr Bohman, har självfallet valts efter situationen och efter den utveckling som ägt rum. Om ordvalet har varit riktigt eller icke får mätas efter den effekt som man har uppnått. Det är ju den politiska effekten som varit det avgörande syftet med dessa uttalanden. Bedömningen av våra uttalanden i dessa frågor kan bara mätas på ett sätt; det för oss helt avgörande kriteriet: Har uttalandena tjänat till att förkorta kriget? Vi skall självfallet inte överdriva vår betydelse, även om effekten varit ringa är det den som för oss är helt avgörande. Jag fick det intrycket att herr Bohman menade, att om vi hade vetat att den amerikanska reaktionen i december skulle ha blivit vad vi nu vet att den blev, så skulle det ha givit oss anledning att ge uttalandet en annan form eller att eventuellt ha underlåtit att göra något uttalande. Jag kunde bara tolka herr Bohmans ord på det sättet. Men jag tycker att det är en mycket farlig slutsats som herr Bohman där drar i sin argumentering.

Jag skall inte här bagatellisera den nedfrysning av de diplomatiska relationerna — vi kallar ju det så — som för närvarande råder mellan Stockholm och Washington. Som jag tidigare sagt motsvarar den inte den svenska regeringens önskningar. Det finns som sagt ingen anledning för mig att bagatellisera den nedfrysningen men inte heller någon anledning att dramatisera den. Det gläder mig dock att vi i denna debatt på en praktisk punkt alla har varit ense, nämligen därom att det läge som i dag råder inte får föranleda oss till några åtgärder, som kan uppfattas som ett återtagande eller som en förändring av våra ståndpunkter. Jag har varit mycket angelägen om att i regeringsdeklarationen på punkt efter punkt upprepa de ståndpunkter vi intagit för att icke skapa någon osäkerhet i det fallet. Jag tror nämligen — och där uppfattar jag det så att vi är eniga, vilket är glädjande — att det vore en oriktig politik, framför allt på lång sikt, om vi i Washington och därmed i världen i övrigt gav intrycket att vi var beredda att efter påtryckningar ändra grundläggande svenska ställningstaganden. Därför är det egentligen inte mycket annat för oss att göra än att behandla våra svensk-amerikanska förbindelser på ett sakligt sätt och med det intresse vi har för de förbindelserna. Några speciella initiativ förbereder vi inte. Jag fick inte riktigt klart för mig om herr Helén efterlyste det; i så fall kan jag svara nej på den frågan. Men på de många områden där vi har gemensamma intressen och ett gemensamt behov av samarbete med Förenta staterna kommer vi självfallet att söka befordra detta. Vi kommer att göra det på samma sätt som vi försökt göra tidigare och utifrån de intressen och värderingar som är gemensamma för de båda nationerna.

Herr talman! Får jag först uttrycka min glädje över att utrikesministern på det principiella planet har samma uppfattning som jag, att vi kan göra mera för att få fram ett allsidigt och vederhäftigt beslutsunderlag på de kontroversiella utrikespolitiska fälten. Jag begär inget förhandsgodkännande av min idéskiss till ett nordiskt fredsforskningsinstitut, men jag upplever det ändå så att här är ett område där man skulle kunna finna gemensamma linjer.

Men jag har svårt att fatta det så att det skulle vara en tillräcklig beskrivning. Utrikesministern tillade ju också att vi självfallet skall uttrycka uppfattningar om människors villkor i de kommunistiska staterna. Det är bara det att det sker så tyst och stilla att det knappast hörs när utrikesministern gör det. Såvitt jag vet finns det knappast en rad i den utförliga regeringsdeklarationen som kan tolkas som en sådan uppfattning, trots att det hade funnits stor anledning att — just i syfte att undvika missuppfattningen att svensk neutralitet skulle vara lika med åsiktsneutralitet — säga sin mening rakt på sak och på ett begripligt sätt både när det gäller öst och väst. Man kan inte rädda sig med det argument som utrikesministern till sist tillgrep, nämligen att vi huvudsakligen yttrar oss om nationernas handlande gentemot varandra. Hur många svenska regeringsdeklarationer, hur många uttalanden har inte avsett förhållandena exempelvis i södra Afrika, i Sydafrika? Stabilitet kan ju i längden inte bestå i ett land om det råder förtryck, och därför är det nödvändigt att också analysera och kritisera förtrycket. Låt mig sedan till sist säga att jag inte efterlyst någon demonstration eller någon gest i syfte att förändra relationerna mellan Sverige och USA. Jag har tryckt på att det är en mycket utbredd uppfattning i vårt land att man i det diplomatiska arbetet bör tillvarata alla naturliga möjligheter att återställa normala diplomatiska relationer mellan Förenta staterna och vårt land. Jag tror att det är angeläget att se till att inte denna debatt i sig ger anledning till några nya negativa inslag, utan att den uttolkning som utrikesministern avslutade sitt inlägg med blir den slutgiltiga.

Herr talman! Jag hade faktiskt svårt att följa med i utrikesministerns senaste anförande. Det var så mycket ”å ena sidan” och ”å andra sidan” att jag inte riktigt fick klart för mig var utrikesministern egentligen står, även om slutet var relativt hyggligt. Då det gäller att tolka regeringens deklaration 1959 måste jag tydligen nöja mig med uppmaningen: Läs innantill! Kraven på ”måttfullhet” kan regeringen inte komma ifrån. Dem har regeringen icke tillgodosett. Utrikesministern har emellertid tydligen nu kommit underfund med att det är formerna, sättet för protesterna, ordvalet, som vi hela tiden konsekvent har kritiserat. Men samtidigt gjorde utrikesministern gällande att regeringen mycket noga valt sina ord, ”vägt dem” efter den situation som förelegat för att bedöma vilken ”effekt” man skulle kunna åstadkomma, och därmed antydde utrikesministern att man genom att jämföra kriget i Vietnam med Hitlers gasugnar skulle ha ”förkortat kriget.” Är det inte en otrolig hybris! Den enda effekt man har åstadkommit är att förbindelserna med Förenta staterna har avbrutits; i övrigt har man inte åstadkommit någon effekt. Vidare påstod utrikesministern att man med sådana här uttalanden syftande till att hävda vår frihet och ”stärka vår neutralitet”. Menar därmed utrikesminister Krister Wickman, att Österrikes och Schweiz neutralitet har försvagats genom att de i sina uttalanden har iakttagit anständighet och återhållsamhet? Det skulle vara värdefullt att få svar på den frågan. Låt mig till sist — eftersom jag brukar citera regeringen när det passar mig — återge vad dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson sade efter Pragkrisen, den kris som man, med rätta, behandlade med balanserat lugn och kyla.

Och man kan naturligtvis diskutera om det verkligen är att ”på allvar överväga varje steg” att sätta sig vid det egna köksbordet för att där utarbeta svenska Nr 48 utrikespolitiska deklarationer. Onsdagen den
Herr talman! Jag tycker att herr Bohman gör sitt bästa för att dra ned den här debatten — jag skall nu inte betygsätta herr Bohman vidare, men jag är övertygad om att betygsättningen av herr Bohman måste och kommer att fortsätta. Herr Bohman säger att det är först nu som jag och regeringen begripit att det är ordvalet och formen som varit det väsentliga i herr Bohmans kritik. Nej, herr Bohman, så enkelt är det inte. Det väsentliga motivet bakom herr Bohmans kritik — det som så att säga fått fart på herr Bohman i den här frågan — har icke varit ordvalet och kanske icke heller sakinnehållet i regeringens ställningstagande, utan det har varit den reaktion som kommit från Washington.

Det tycker jag — och nu hoppas jag att herr Bohman skall begripa vad jag säger — är ett mycket farligt sätt att bedöma svensk utrikespolitik; det inbjuder just till sådana missförstånd som denna regeringsdeklarations avgörande syfte var att förebygga. Jag hoppas att herr Bohman, när han är något mindre i affekt, kommer att inse att det förhåller sig på det sättet.

Herr talman! Jag hade inte tänkt yttra mig i debatten, och i och för sig har utrikesministern täckt hela fältet. Jag skall inte yttra mig om relationerna till Amerika. Precis som utrikesministern säger är det vår önskan att ha normala diplomatiska förbindelser. Kriget i Vietnam ser nu ut att ta slut, vilket kan bidra till en normalisering av förbindelserna, eftersom kriget i Vietnam haft en avgörande betydelse i dessa stycken. Det var närmast herr Bohmans utläggningar som uppkallade mig. Herr Bohman har flera gånger citerat ett regeringsuttalande från 1959. Jag vill återföra kammarens ledamöter till situationen 1959. Situationen var då densamma som den varit vid många andra tillfällen: högern söker enständigt strid när det gäller utrikespolitiken, och högern — och sedermera moderata samlingspartiet — står lika ofta isolerad när det gäller utrikespolitiken. 1959 sade min företrädare i ämbetet: ”Vår kritik mot herr Hjalmarson har satt in framför allt på två punkter.

Man försöker få den att i första hand gälla rätten till yttrandefrihet. Man beskyller oss för eftergifter och undfallenhet mot Sovjetunionen. Man drar sig inte ens att sätta vårt demokratiska och nationella sinnelag i tvivelsmål. Vi skall inte låta oss förvillas av dessa angrepp. Den kampen kommer vi att möta på ett sätt, som är värdigt den rörelse som mer än någon annan format svensk demokrati och som i en orolig värld burit det främsta ansvaret för att värna Sveriges fred och oberoende. Vår utrikespolitik ligger fast. Den strid som högern nu inlett kan endast gälla om vi skall välja en ny kurs för svensk utrikespolitik, om vi skall ge upp själva grundvalarna för den svenska neutralitetspolitiken.” Det var många ting — robotspetsar, Bornholm och andra uttolkningar — som då stod i centrum. När högern eller moderata samlingspartiet under 1960-talet har gått till angrepp på svensk utrikespolitik, har det skett på två andra områden. Det ena har varit EEC, där man har ansett att ett medlemskap i EEC är förenligt med svensk neutralitetspolitik, trots att den överväldigande majoriteten av Sveriges riksdag har ansett att så icke är fallet och att tvärtom trovärdigheten hos den svenska neutralitetspolitiken skulle starkt undergrävas. Det andra området, en ständig perenn, har varit Vietnamfrågan. Den har uppkommit i många former under åren 1965, 1968, 1970, 1972 och 1973. Den har haft olika varianter. En har varit att bestrida vår ståndpunkt i sak. Man påstod länge att USA stred för demokratin, att Sydvietnam var en demokrati och att det gällde kommunistisk expansion av världsformat. På den punkten har man mer och mer slagit till reträtt. Dessa påståenden var nästan helt försvunna i herr Bohmans tal i dag. Det är i och för sig ett framsteg. Man diskuterar inte längre i sak. Den andra varianten har varit väldigt frekvent, nämligen att framhålla att det man säger om Vietnam inte sägs på grund av någon ärlig övertygelse utan av rent inrikespolitiska skäl. Det finns många uttryck härför. Herr Bohman spelade på den flöjten både 1968 och 1970. Det senaste exemplet, som ju täcker året, är miljökonferensen i somras, då herr Bohman ingrep. Jag höll på miljövårdskonferensen såsom representant för Sverige ett tal om den ohyggliga förstörelse som kriget och de moderna förstörelsemetoderna har skapat, och jag skildrade dem som ett hot mot all mänsklighet. Det amerikanska utrikesdepartementet i Washington protesterade. Sedermera tog ett 20-tal länder upp frågan i ungefär samma ordalag som vi gjort. Bara en politiker utanför USA har instämt i den protesten: herr Bohman. Herr Bohman gick omedelbart upp och riktade ett våldsamt angrepp mot mig — och då med tanke på att jag förde en ”inrikes utrikespolitik”, dvs. att jag skulle ha tagit upp frågor om miljöförstöring — enligt herr Bohmans i radio uttryckta mening — av partipolitiska skäl. Insinuationer av detta slag sprids över världen. Det skulle således vara, inte uppriktig oro och förtvivlan över vad som drabbar dagens människor och framtida generationer i miljöförstöringens spår, utan rent intern taktik, som låg bakom vad den svenska regeringen där uttalat. Att sprida sådana insinuationer, herr Bohman, är ett sätt att skada Sverige och Sveriges intressen! Den tredje varianten av moderata samlingspartiets protest har varit att våldsamheten har varit en reflex. Jag kommer ihåg det berömda mötet på Savoy i Malmö, där herr Bohmans företrädare herr Holmberg sade att det vore dags för dåvarande utbildningsministern Palme att avgå. Varför? Jo, därför att den amerikanske ambassadören mr Heath hade åkt hem för konsultation. Då — men först då gick herr Holmberg ut såsom representant för sitt parti och krävde att jag skulle avgå. Det var likadant på miljövårdskonferensen. Där var det inte förrän protesten kom från det amerikanska utrikesdepartementet — vilken man mycket har kritiserat hemma i Amerika såsom en orimlig överreaktion — som temperaturen steg också hos herr Bohman, och så gick han till våldsamt angrepp mot mig. Detsamma var förhållandet i julas. Jag kanske inte skall gå in på de tarvligheter som herr Bohman då tillät sig och de uppenbara vantolkningar av vad jag hade sagt — sådana kan förekomma i vissa enklare amerikanska organ, men icke annars. Jag jämförde inga samhällssystem och jag jämförde inga politiker; vad jag jämförde var massvåldets fruktansvärda verkningar på enskilda människor. Inte tänkte jag på den amerikanske presidenten eller tidigare ledare för olika nationer, utan vad jag tänkte på var de brinnande patienterna i sjukhuset Bach Mai, på alla barnen som hade dött eller lemlästats. Det var dessa verkningar av massvåldet för enskilda människor som jag talade om. Dessa människor tänkte inte på vilket samhällssystem eller vilken politiker som utsatte dem för detta. Det var de enskilda människornas lidande jag talade om. Detta klargjorde jag omedelbart. En del har velat tolka detta på ett orimligt sätt, men det må vara deras sak. Men det är så typiskt när herr Bohman suger på långtgående tolkningar av mina uttalanden, trots att han bör veta vad de gäller och trots att han egentligen borde ha haft ett intresse av att klara ut feltolkningar. Det vi har upplevt i dag är alltså ingenting nytt. Vi har under de senaste 15—20 åren haft en perenn inom den svenska utrikespolitiken, som levt med vare sig högerledaren har hetat Hjalmarson, Holmberg eller Bohman. Det har ständigt varit detsamma, ständigt angrepp på den svenska utrikespolitiken, ständigt isolerat från de andra partierna. Jag tror att det är en trygghet för Sveriges folk att moderaterna inte har något som helst inflytande på svensk utrikespolitik.

Herr talman! Utrikesminister Krister Wickman hade den dåliga smaken att rikta beskyllningar mot mig när han visste att jag inte hade någon replikrätt. Sedan gick statsministern upp, och det ger mig möjlighet att svara er båda, eftersom ni framförde precis samma beskyllningar. De gick bl.a. ut på att jag och mitt parti konsekvent skulle ha reagerat mot de socialdemokratiska övertrampen när det gäller vår utrikesoch neutralitetspolitik efter det att Förenta staterna hade reagerat. Jag vågar påstå att i varje fall statsministern talar mot bättre vetande. Den första reaktionen från vår sida gentemot det sätt, på vilket statsministern på sin tid demonstrerade tillsammans med ambassadören från Nordvietnam — en representant för den ena parten i ett pågående krig — kom omedelbart. Statsministern och jag hade själva en debatt i radio några dagar efteråt, långt innan den amerikanska presidenten hade reagerat. Min kritik mot hans utfall mot USA på miljövårdskonferensen — ett utfall som jag menade inte hade där att göra och kunde skada det goda resultat som konferensen förväntades uppnå — kom också innan det blivit någon som helst reaktion från USA. Min kritik mot statsministern i fråga om uttalandet strax före jul kom omedelbart, påfordrat av Sveriges Radio. Man går inte alltid runt och funderar på om och vad man skall säga på eget initiativ. Man blir anmodad att tala. Min reaktion kom omedelbart även då. Jag har inte vid något enda tillfälle handlat på grund av den amerikanska reaktionen mot det felaktiga, för Sverige skadliga sätt på vilket statsminister Olof Palme skött neutralitetspolitiken. USA :s åtgärder har kommit efteråt, närmast som en bekräftelse på att andra människor har reagerat lika starkt som jag, framför allt de som blivit utsatta för beskyllningarna. Jag menar fortfarande — och vidhåller detta att lika väl som enskilda människor måste iaktta en viss måttfullhet i uppträdandet när det gäller att ge uttryck för sina känslor, lika väl och i än mycket högre grad är staternas representanter tvungna att i det internationella samarbetet ta hänsyn till vanlig hyfs och anständighet. Jag tycker att det hör till de krav som man bör kunna ställa på en statsman. Statsminister Olof Palme är inte bara partiledare; Olof Palme är Sveriges statsminister. När han talar, talar han på allas våra vägnar. Det vore inte bara behagligt utan också värdefullt för hela landet om vi alla kunde ställa oss upp bakom honom och säga: Så här tycker vi också. Det skulle ge ett stöd åt honom, ge stöd åt landets manifestationer på det utrikespolitiska fältet, det skulle ge styrka åt vår neutralitetspolitik och vårt framträdande om man gjorde på det sättet i stället för att söka strid. Nog borde man av statsministern kunna begära att han, innan sådana här viktiga demonstrativa uttalanden snickrades ihop, tog kontakt med oppositionen. Vi har en utrikesnämnd som skall sammanträda och som skall vara ett rådgivande organ i viktiga utrikespolitiska angelägenheter. Den har inte anlitats eller utnyttjats i de sammanhang då statsministern har vidtagit de åtgärder som jag här har kritiserat, som jag kommer att fortsätta att kritisera och som jag tror att en stor del av svenska folket också kritiserar — de må vara socialdemokrater, centerpartister, folkpartister eller tillhöra mitt parti. De tycker att landets statsminister har gått för långt. Jag är i det fallet — kanske inte i så många andra fall — förespråkare för den stora grupp människor som tycker att man kan kräva måttfullhet av landets statsminister i sådana här viktiga sammanhang. Jag behövde inte ha åberopat 1959 års deklaration i den förutvarande riksdagens båda kamrar till stöd för min uppfattning. Jag har den här uppfattningen, jag står för den och behöver inte hjälp av några deklarationer från regeringens sida. Men när nu regeringen själv har gjort uttalanden år 1959 och även senare om vilket uppträdande Sverige bör iaktta för att dess politik skall tas på allvar, då var det tacksamt för mig att åberopa detta. Jag behövde alltså i och för sig inte göra det, men jag gav statsministern anledning att söka sig tillbaka till konflikten med Jarl Hjalmarson på 1950-talet, då helt andra förhållanden förelåg. Man diskuterade då Trondheim och Bornholm och mycket annat. I slutet av 1950-talet var det en allmän debatt, och långt tidigare fördes det också debatt om hur Sverige skulle ställa sig i olika tänkta utrikespolitiska situationer. Det är frågor som icke har den minsta aktualitet i dag. Men en konsekvent linje i vår kritik genom åren har varit att Sverige skall presentera sin utrikespolitik på ett värdigt sätt, så att den blir tagen på allvar. Vi har ingen anledning att vara ”längre ute” än Österrike, Schweiz och andra länder. Varför skall Sverige alltid vara det mest militanta landet i sådana här sammanhang? Jag tror att detta skadar vårt land och våra intressen. Det är därför jag har drivit den här kampanjen — kalla det gärna för det — mot det sätt på vilket regeringen under senare år utövat utrikespolitik. Hänvisningen till EEC eller EG var i allra högsta grad missvisande. Vi hävdade att den linje regeringen själv tidigare hade intagit skulle fullföljas, dvs. den öppna ansökans linje. Låt oss därvid få klarlagt om det går att förena ett medlemskap med vår alliansfria politik. Det var vårt krav. Vi har aldrig påstått att det gick att nå det resultatet.

Herr talman! Jag har aldrig påstått att högerpartiet har varit konsekvent i alla avseenden. Jag har sagt att man hade olika varianter i sitt sätt att lägga upp sina angrepp. Jag måste korrigera herr Bohman på två punkter. Det är för det första alldeles riktigt att herr Bohman och jag hade en diskussion år 1968, men högerpartiets dåvarande partiledning sade ingenting. Den stora dramatiken med kravet på min avgång kom som en reflex på att den amerikanske ambassadören hade rest hem för konsultationer. Det är ett obestridligt faktum. För det andra kom protesten från USA nästan innan jag hade slutfört mitt tal vid miljövårdskonferensen i sommras, och först dagen därpå intervjuades herr Bohman. Hans beskrivning är alltså icke korrekt. Det intressanta är att ingen annan deltagare på miljövårdskonferensen reagerade på detta sätt. Ett tjugotal länder tog upp precis samma problem. I efterhand har det varit ganska stark kritik i Amerika mot den överreaktion som man visade. Men det är amerikanarnas sak att avgöra om de vill reagera eller inte. Det är emellertid intressant att när denna reaktion kom och slogs upp stort i TV så var herr Bohman i radio morgonen därpå och riktade — ensam i Sverige — våldsamma angrepp mot mig för det jag hade sagt om miljöförstöringen och påstod att det var av inrikespolitiska skäl.

Självfallet bör man iaktta måttfullhet. Det finns en måttfullhet i sak som är det viktigaste när det gäller de sakliga ställningstagandena. Herr Bohman utgav den här berömda boken 1970. Herr Bohman, läromästaren i måttfullhet. När den boken utkom uppsteg folkpartiets ledare och sade att herr Bohman kunde omöjligen bli utrikesminister i en borgerlig regering. Och herr Hedlund sade att han kunde knappt sova på natten när han hade läst den boken. Denna lektion i måttfullhet gick i alla fall inte hem hos de borgerliga bröderna så det knakade om det precis. Jag tycker därför inte att herr Bohman är så värst bra som läromästare. Måttfullhet i sak skall man iaktta. Man skall slå vakt om den lilla nationens intressen. Där har herr Bohman ingenting att invända. Sedan har herr Bohman talat om måttfullhet i form. Visst var det en upprördhet som präglade mitt inlägg under julen. Jag inledde det med orden att ibland tvingas man att tala klarspråk — för att markera att det var en ovanlig, skakande situation. Här hade detta krig pågått i åratal, med fruktansvärda lidanden som följd. Här hade hela världen förespeglats att nu var fredens timme nära, och ljusa förhoppningar spred sig över hela världen. Så inleddes dessa bombningar av Hanoi julen 1972. Jag hade den absolut bestämda övertygelsen att här måste en internationell opinion säga ifrån så att detta stoppades, för det kunde inte finnas några rationella, förnuftsmässiga motiveringar för det som skedde, även om herr Bohman försökte säga att man bombade för fred. Det kan, sade jag mig, inte finnas några rationella motiveringar, och det kan icke moraliskt försvaras. Så gjorde jag detta uttalande.

Inte den enda orsaken, men en av dem. Hur starkt bidragande den var kan man inte mäta — att den bidrog är självklart. Eftersom det var syftet, var det moraliskt och politiskt rätt att göra detta uttalande. Jag tror att jag kunde tolka vad miljoner människor i världen och i vårt land kände i det ögonblicket. Ibland, herr Bohman, måste man just tala klarspråk om man vill uppnå en påverkan i fredens riktning. Jag konstaterar emellertid ändå att herr Bohman famlar litet grand just nu. Det är inte de klatschiga angreppen på den svenska utrikespolitiken utan det blir till sist bara angrepp på formen i några uttalanden. Det är i och för sig ett steg framåt för dem av oss som har upplevt de sista åren. Men det hindrar inte att moderaterna står där isolerade från dem som i många år nu har menat att vi måste hävda vår röst när det gäller den lilla nationens rätt till oberoende. Herr Bohman säger att det vore bra, om man inom hans parti hade kunnat ställa upp och säga att man delar regeringens mening. Ja, det var möjligt när det gällde invasionen i Tjeckoslovakien — jag minns att herr Bohman då steg upp och sade: Vi delar regeringens mening. Vi talade då för en mycket bred opinion i Sverige. När det gäller Vietnamfrågan har herr Bohman under många år skilt ut sig i isolering. Det hindrar inte att vi kan säga att vi har tolkat vad en bred opinion har känt och tyckt om den lilla nationens rätt.

Herr talman! Jämlikhet är det uppenbarligen inte fråga om när statsministern får tala hur länge som helst medan jag måste begränsa mig till tre minuter. Det tvingar mig att dra ihop vad jag vill säga på ett sätt som ibland kan göra det svårt att förstå. Jag vill klara upp en sak med statsministern: Jag har inte ifrågasatt statsministerns eget engagemang men i högsta grad hans omdöme. Och det gör jag fortfarande, inte minst efter att ha hört det senaste inlägget. Jag gjorde för en stund sedan gällande att det vore värdefullt om vi allihop kunde stå bakom utrikespolitiska uttalanden i sådana här sammanhang och hänvisade bl.a. till utrikesnämnden. Jag vill också påminna om att utrikesnämnden, när det gällde Tjeckoslovakien, sammanträdde omedelbart och gjorde ett gemensamt uttalande. Men när vi sedan på den demokratiska borgerliga sidan försökte få socialdemokraterna att delta i en gemensam manifestation här i Stockholm, vägrade socialdemokraterna detta. Kommer statsministern ihåg det? Ni gick för er själva och ville inte delta med de andra demokratiska partierna i en gemensam demonstration mot vad som hände i Tjeckoslovakien. Vi blev ense om manifestationen när det gällde bombningarna och kriget i Vietnam efter jul. Det blev vi eftersom vi kom fram till en formulering som mitt parti kunde acceptera. Men det ordval som statsministern använde dagen före julafton skulle vi aldrig ha kunnat acceptera. Även om uttalandet bars upp av medkänsla med ”lidande människor”, var det inte formulerat på det sättet, herr statsminister. Den kunde inte ha fått den effekt som ni påstår, nämligen att hävda den lilla nationens rätt till oberoende. I utlandet jämfördes vad som hände i Vietnam med gasningarna i Treblinka och alla andra illgärningar som Hitler och Stalin gjorde sig skyldiga till under världskriget. Det är inte märkvärdigt att det utlöste de reaktioner som sedan följde. Till yttermera visso, eftersom herr Palme beskyller mig för tarvligheter, hade herr Palme den goda smaken att under de då pågående överläggningarna med oss helt förtiga de åtgärder från USA:s sida som han då hade kännedom om. Han förteg alltså de upplysningar han hade fått om Förenta staternas reaktion medan han förhandlade med de andra partierna om utformningen av en gemensam manifestation. Och sedan får man inte tala om anständighet och hederlighet! Jag hävdar fortfarande — på den sekund jag har kvar — att det sätt på vilket statsministern bedriver utrikespolitik skadar svenska intressen. När får Sverige nästa gång vara med i fredsbevarande internationella aktiviteter? Tror statsministern inte att Sverige — det oberoende Sverige — blivit diskvalificerat att vara med i sådana internationella manifestationer genom det som skett under den senaste tiden? Det är kanske bäst att säga det redan nu, herr talman: Jag har inte rätt till flera repliker.

Herr talman! Ganska mycket i marginalen till sina anföranden har partiledarna ställt ett par frågor till mig, som jag pliktskyldigast skall försöka besvara, men jag lovar att göra det helt kort. På tal om de framstötar i nedrustningsfrågor som från svenskt håll har gjorts alldeles nyligen i Helsinki på säkerhetskonferensens förberedande möten frågade herr Helén mig vilken roll CCD, nedrustningskonferensen i Genéve, just nu spelar och hur CCD skall kunna utnyttjas för att utveckla strävandena på nedrustningsområdet. Jag är frestad att svara med herr Bohmans ord, för herr Bohman harangerade mig också. Han sade: ”De pågående nedrustningsförhandlingarna i Genåve ger för närvarande inte heller någon som helst antydan om resultat inom överskådlig tid — eller hur, statsrådet Alva Myrdal?” Jag vill bara bekräfta det intrycket. Det tolfte verksamhetsåret i nedrustningsförhandlingarna i Geneve har nu börjat, och man borde kunna vänta att i den just nu rådande internationella situationen förutsättningarna att uppnå meningsfyllda vapenbegränsningar och ett stycke verklig nedrustning skulle vara goda. Men det råder fortfarande ett dödläge i förhandlingarna. Man står och stampar på samma fläck i fråga om de två ämnen som står på dagordningen för året: att åstadkomma ett fullständigt provstopp och att åstadkomma förbud mot tillverkningen av kemiska stridsmedel. Det är självklart att vi fortsätter att hoppas att dödläget snart skall kunna brytas, och vi skall naturligtvis från svenskt håll göra ytterligare ansträngningar för detta — vi skall fortsätta att vara ganska militanta i Geneve. På de rättframma frågorna måste jag emellertid ge ett rättframt svar, och det är att CCD har kommit i skymundan. De två supermakterna som där är ledande, Förenta staterna och Sovjetunionen, är orörliga i sina positioner. Det är då inte underligt att vi försöker utnyttja den större flexibilitet som föreligger vid Helsinkimötet, den europeiska säkerhetskonferensen. Vi fortsätter också att verka för mer globala nedrustningsansträngningar, men där är det f. n. också svårt att åstadkomma något. Jag tror att man måste vänta på något slags nypremiär för dessa diskussioner, en mer spektakulär ansats, och det är av den anledningen som vi från svensk sida har stött ett FN-förslag om en världsnedrustningskonferens. Men i det fallet är det Kina och Förenta staterna som är omedgörliga. Kina vill diskutera allt och USA intet. Kina vill ha förhandsgarantier från de nuvarande supermakterna att de helt skall stoppa sin ständigt upptrappade kärnvapenkapprustning. Närmare bestämt har Kina ställt två villkor. Det ena är att samtliga kärnvapenmakter skall utfästa sig att inte vara den första att använda kärnvapen, det andra är att de skall utfästa sig att aldrig i något skede av en militär konfrontation angripa icke-kärnvapenmakter med kärnvapen. Dessa krav sammanfaller i och för sig med Sveriges och andra smärre staters intressen. Vi har naturligtvis inte gått så långt att vi har stött Kinas anspråk på att dessa villkor skulle vara uppfyllda i förväg, eftersom det skulle vara föga realistiskt att tro att man skulle kunna få sådana förhandslöften. Men vi har gått så långt som till att säga att vi från svenskt håll förutsätter att detta skall vara de primära förhandlingsfrågorna vid en världsnedrustningskonferens. Nu är det faktiskt inte stora utsikter att få ens den förberedande kommittén för den konferensen sammankallad, därför att flera av supermakterna vägrar att infinna sig till ett sådant sammanträde. Jag vill inte ta kammarens tid i anspråk för att mer detaljerat redovisa skälen till att vi finner det osannolikt att några större steg framåt i nedrustningsarbetet kommer att kunna tas i år — i varje fall inte förrän FN sammanträder i höst igen —, men jag lovar att den svenska regeringen i varje fall skall försöka det omöjliga.
Herr talman! Jag vill bara uttrycka min tacksamhet för den värdefulla komplettering till den hittillsvarande debatten som fru Myrdal lämnade från talarstolen, Jag vill också uttrycka min uppskattning av de insatser som statsrådet gör vid nedrustningsförhandlingarna i Gentve. Vi vet alla med vilken energi och kunnighet som statsrådet Myrdal har ägnat sig åt detta tyvärr alltför otacksamma arbete.
Herr talman! Det var ju ett rakt-på-sak-besked vi fick, att Genéveförhandlingarna har kommit i skymundan. Och det måste man verkligen beklaga, eftersom Genéevekonferensen är Sveriges naturliga forum. Under åtskilliga år har Sverige också spelat en mycket väsentlig roll i dessa förhandlingar, och statsrådet Myrdal har inte bara i dag utan tidigare i kammaren fått ta emot rosor för sina insatser. Det har förefallit oss, som inte kunnat följa detta arbete från insidan, som om Sverige inte varit lika aktivt under de senaste åren, medan exempelvis Canada har drivit vissa frågor mycket hårt, inte minst frågan om kärnvapenprovens definitiva stoppande. Vi är väl alla medvetna om — det skymtade också i statsrådets inlägg — att små länder aldrig kan lösa nedrustningsproblemen utan stormakternas medverkan, och då måste ju de små länderna samordna sina strävanden. Om jag får tolka slutet av statsrådets svar på det sättet att Sverige ämnar aktivt söka medverka i denna samordningssträvan är det ett bra svar, annars inte.

Herr talman! Det som har uppkallat mig till att säga några ord i den här debatten är herr Heléns anförande i morse, där han talade om det nordiska samarbetet, särskilt det nordiska lagstiftningssamarbetet. Herr Helén påstod att jag på Nordiska rådets möte i Oslo i förra månaden under generaldebatten avfärdade den lagharmoniseringslinje som de nordiska länderna har bundit sig vid i Helsingforsavtalet som närmast identisk med skandinavismens drömmerier. Det är riktigt att jag i Oslo sade att jag inte känner någon stor sorg över att de skandinavistiska drömmarna nu har skingrats — drömmarna om ett enhetligt nordiskt rättssystem i den bokstavliga betydelsen av likalydande lagar. Men jag sade också — och jag kan citera direkt ur mitt anförande i Oslo: ”Dagens nordiska samarbete i både lagstiftningsfrågor och andra frågor har till skillnad från skandinavismen på 1800-talet en bred folklig förankring.

Den analysen utmynnade för övrigt i en ganska optimistisk och positiv slutsats. Jag sade att jag är ”övertygad om att nordiskt lagstiftningssamarbete i obundna former och utan i förväg uppställda krav på harmonisering är ett nödvändigt inslag i vår gemensamma strävan att på olika områden värna om nordiska intressen och stärka samhörigheten i Norden”. När jag talade om det nordiska lagstiftningssamarbetet försökte jag skildra hur det har utvecklats genom årtiondena. Det har ju breddats alldeles oerhört från att ha startat huvudsakligen på det civilrättsliga och kommersiella fältet till att täcka det mesta som har med människornas vardagstillvaro att göra. Nu för tiden kan vi i lagstiftningssamarbetet komma in på så vitt skilda ting som integritetsskyddsfrågor och miljöskydd i glesbygder och storstäder. Det är utomordentligt positivt. Men utvecklingen har också inneburit något annat: vissa kvalitativa förändringar. Förr i världen satt man i det nordiska lagstiftningssamarbetet och försökte knåpa ihop alldeles likadana lagar. Vi har skaffat oss likadana avtalslagar, köplagar osv. Det har vi mer och mer kommit bort ifrån. Nu är det mer av obundenhet i formerna när det gäller att lagstifta, och vi uppställer alltmera sällan några konkreta mål eller krav på en harmonisering. Det är också en viktig och en riktig utveckling, såvitt jag kan förstå, för harmonisering i den här gamla betydelsen av identiska lagar är på det hela taget någonting ganska överspelat. Om det sade jag i Nordiska rådet framför allt följande: ”För möjligheterna att fortsätta det nordiska lagstiftningssamarbetet är det av alldeles avgörande betydelse att vi inte ställer upp krav på rättslikhet som i verkligheten blir krav på att det bestående skall konserveras. Om alla nordiska länder i varje fråga skulle vänta på det land där frågan sist får aktualitet, skulle detta uppenbarligen innebära en mycket effektiv spärr för fortsatt utveckling.

Men då bör han också vara litet grand försiktig i sin kritik av regeringen. Och det fanns kanske skäl för herr Helén att i Oslo lyssna även till andra än dessa de mest konservativa rösterna. Det förekom en hel del nyanserade och sakligt tunga inlägg. Den danske statsministern Anker Jörgensen utvecklade tankar om nordiskt samarbete och lagstiftningssamarbete som låg väldigt nära mina. Jag vill bara säga detta för att ge en något riktigare bild av mitt bidrag i generaldebatten i Oslo än den som framgick av herr Heléns anförande. Jag bryr mig inte om att ta upp de beskyllningar som herr Helén vill dra fram i ljuset mot Sverige för att vi skulle bryta våra förpliktelser enligt Helsingforsavtalet. Det är ju erbarmliga beskyllningar. Jag utgår ifrån att herr Helén själv begriper ohållbarheten i den argumentationen, och jag låter den därför vara.
Herr talman! Jag lyssnade noga på statsrådet Lidbom i Oslo och nu här i dag. Det är ju en betydligt fredligare minister som vi har i dag än den som gjorde det stora inlägget i generaldebatten. Och faktum är att statsrådet Lidbom nu refererar sig själv på ett från hans utgångspunkter gynnsammare sätt än vad som stämmer med protokollet över vad han verkligen sade i Oslo. Nyckelmeningen var — jag citerar alltså statsrådet Lidbom: ”Min slutsats av detta är, att nordisk rättsenhet i den ambitiösa meningen av enhetliga lagar inte längre är ett realistiskt mål att sträva mot.” Det vill nu statsrådet Lidbom förvandla till ”likalydande” lagar i den första meningen och senare till ”identiska” lagar.

Det var denna nedtrappning av målet för lagstiftningssamarbetet som var den avgörande punkten, och jag hade hoppats att statsrådet med litet öppnare öga här skulle vara villig att erkänna att därvidlag gick statsrådet för långt i Nordiska rådet. Vi kan icke få de andra ländernas förståelse om vi så väsentligt trappar ned målsättningen. Det innebär ju en polemik mot det som var den svenska regeringens ställningstagande ännu för några år sedan, och det innebär, såvitt jag förstår, även i viss mån underkännande av de tankar som låg till grund för Helsingforsavtalet. Sedan är det mycket möjligt att statsrådet kan bevisa här att något formellt brott mot detta avtal icke har skett, och det hoppas jag verkligen att han kan göra.

Herr talman! Sveriges avtal med den europeiska ekonomiska gemenskapen trädde i kraft den 1 januari 1973. För dagen står vi inför den viktiga uppgiften att på det praktiska planet börja tillämpa avtalets bestämmelser. Det samarbetsorgan — den blandade kommittén — som upprättades genom avtalet höll sitt första möte i Bryssel i början av februari. Redan vid detta möte kunde kommittén fatta flera viktiga beslut, främst rörande ursprungsreglerna. Därigenom löstes vissa övergångsproblem som allvarligt bekymrat svensk exportindustri. Detta gäller framför allt beslutet om ändring av de bestämmelser i avtalet som reglerar villkoren för den fortsatta tullfriheten mellan de gamla EFTA-länderna. En särskild tullkommitté upprättades med uppgift att säkra en likformig tillämpning av avtalets bestämmelser på tullområdet. Vid mötet med den blandade kommittén pekade man från svensk sida på de problem som kan uppstå för den traditionella svenska exporten av vissa jordbruksprodukter till Danmark och Storbritannien. Det framhölls att vi uppmärksamt följer utvecklingen på detta område och att vi avser ta upp frågan på nytt när problemens karaktär och omfattning klarlagts. En markering gjordes även i fråga om exporten av fisk och fiskprodukter till det utvidgade EG. Vid mötet erinrades vidare om Sveriges intresse av att utvidga samarbetet med EG till att omfatta andra områden, Den 1 april kommer tullsänkningen mellan Sverige och EG att äga rum. Tullarna sänks då med 20 procent för flertalet industrivaror. Redan den 1 januari 1974 sänks tullarna med ytterligare 20 procent. På mindre än ett år från i dag kommer alltså Sveriges och EG:s tullar att sänkas på flertalet industrivaror med sammanlagt 40 procent. Sveriges avtal med den europeiska koloch stålgemenskapen godkändes av riksdagen samtidigt med avtalet med den europeiska ekonomiska gemenskapen. Ratifikationsförfarandet har dock ännu inte avslutats i samtliga EG-länder. Gemenskapen har därför föreslagit att Sverige och EG var för sig fattar beslut om att den första tullsänkningen skall vidtas den 1 april. Det är regeringens avsikt att medverka i en sådan lösning. Däremot kan det nya prissystemet för järnoch stålprodukter som faller under CECA-avtalet inte träda i kraft förrän ratifikationsförfarandet avslutats. Danmark och Storbritannien utträdde ur EFTA vid årsskiftet 1972-1973 samtidigt som de blev medlemmar i EG. Samtliga sju kvarvarande EFTA-länder har understrukit sitt starka intresse av att fortsätta samarbetet inom organisationen. För Sverige gäller att ungefär 20 procent av vår totala handel omfattas av EFTA-frihandeln. Organisationen kommer därför även i framtiden att vara av stor betydelse för svenskt näringsliv och svenska konsumenter. Det är vår förhoppning att det interna EFTA-samarbetet skall kunna ytterligare stärkas. Bl.a. bör man sikta på en fortsatt avveckling av icke-tariffära handelshinder. Jämsides med allt det arbete som pågår för att vidareutveckla det ekonomiska samarbetet med Västeuropa krävs ökade handelspolitiska insatser för att främja vår handel med de östeuropeiska länderna. Detta är så mycket mer angeläget som den särskilt under slutet av 1960-talet generellt positiva utvecklingen i Sveriges handel med dessa länder under senare år börjat uppvisa en mer splittrad bild. Det gäller framför allt exporten. I vad avser Sovjetunionen, som är vår traditionellt viktigaste handelspartner i Östeuropa, utgjorde exportvärdet för 1972 sålunda endast 58 procent av värdet för 1970. Å andra sidan har exporten till Polen utvecklats mycket starkt under de senaste åren. Orsakerna till exportsvårigheterna torde vara att söka på flera håll. Sålunda synes den starka inriktningen i de östeuropeiska ländernas ekonomiska långtidsplaner på handel dem emellan ytterligare ha accentuerats. Men framför allt har konkurrensen på de östeuropeiska marknaderna märkbart skärpts genom ett mera aktivt uppträdande och ökade insatser från flertalet industriländers sida. Detta har också tagit sig uttryck i att kreditfrågan kommit att spela allt större roll. Från regeringens sida fäster vi stort avseende vid en positiv utveckling av östhandeln och har vidtagit åtgärder för att förbättra situationen och stödja den svenska industrins exportansträngningar på dessa marknader. Den handelspolitiska och kommersiella bevakningen i Östeuropa har förstärkts genom upprättande av ytterligare handelssekreterarkontor och genom personalförstärkning på våra ambassader i dessa länder. Vidare har under senare tid en rad åtgärder vidtagits för att underlätta och förbilliga exportkreditgivningen. Övervägandena om ytterligare åtgärder fortsätter inom regeringen. Samarbetet på det ekonomiska området kan väntas spela en framskjuten roll vid den europeiska säkerhetsoch samarbetskonferensen, ESK. Från svensk sida har vi i de förberedande diskussionerna velat fästa uppmärksamheten på vissa frågor som vi anser vara av betydelse, som utgör konkreta hinder för en utveckling av öst-västhandeln och som det bör vara ett ömsesidigt intresse att undanröja. Bland dessa frågor kan framför allt nämnas ökat informationsflöde samt förbättrade kontakter mellan leverantörer och slutförbrukare. FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, har under årens lopp utfört ett värdefullt arbete med avseende på öst-västhandelsproblematiken. Enligt vår uppfattning är detta även i fortsättningen ett naturligt forum för att genomföra de rekommendationer och beslut som kan komma att fattas av ESK. Sedan ett år tillbaka pågår inom GATT förberedelserna för en ny omgång världsvida handelsförhandlingar. Vid GATT :s session i november 1972 beslöt man tillsätta en särskild kommitté för att samordna förberedelserna. Beslut fattades också om att ett ministermöte skall äga rum i Tokyo i september i år. Det är vår förhoppning att man vid detta möte kan besluta om att inleda förhandlingarna. Förhandlingarna skall omfatta tullar samt icke-tariffära handelshinder och andra åtgärder som hindrar eller snedvrider handeln. De skall täcka både industrivaror och jordbruksvaror och ta särskild hänsyn till u-ländernas intressen. Enligt regeringens uppfattning bör man sträva efter en kraftig sänkning av tullarna på industrivaror. Syftet bör vara att på lång sikt avskaffa dessa tullar i handeln mellan industriländerna. Man bör även sikta på att avskaffa sådana icke-tariffära handelshinder som skapar väsentliga problem för världshandeln. I annat fall kan de gynnsamma effekterna av en tullsänkning komma att äventyras. Ett led i förhandlingarna kommer att vara en översyn av gällande skyddsbestämmelser i GATT-avtalet. Strävan bör vara att underlätta en anpassning till nya konkurrensförhållanden. Samtidigt är det viktigt att se till att berörda regler utformas så att de inte kan leda till missbruk. De resultat som uppnåddes i Kennedyronden rörde främst industrivarutullarna. I den nya förhandlingsomgången kommer problemen på jordbruksområdet att bli av särskild betydelse. De stora jordbruksvaruproducerande länderna har satt som villkor för sitt deltagande i förhandlingarna att jordbruksområdet tas med. Det är därför uppenbart att något måste göras på detta område för att förhandlingarna skall kunna föras i hamn. En av de viktigaste frågorna i GATT-förhandlingarna gäller utvecklingsländernas problem. Vid UNCTAD-konferensen i Santiago i maj 1972 uppställde u-länderna ett antal principer som villkor för sitt deltagande i de nya GATT-förhandlingarna. Den svenska regeringen anser att man måste uppnå lösningar som tar hänsyn till u-ländernas svaga ekonomiska läge. Dessa lösningar skulle kunna inbegripa omedelbart ikraftträdande för u-länderna av under förhandlingar lämnade medgivanden, tekniskt bistånd för att de skall kunna klara vissa icke-tariffära handelshinder samt ökat bistånd för handelsfrämjande åtgärder. Man bör vidta åtgärder som kan utöka marknaderna för u-ländernas export och tillförsäkra u-länderna ökade och stabilare inkomster av deras råvaruexport. Industriländerna slutligen kan inte vänta sig reciprocitet från u-länder för de förmåner som beviljas i förhandlingarna. Herr talman! En viktig förutsättning för en fortsatt snabb expansion av världshandeln utgör ett väl fungerande internationellt betalningssystem. Det har sedan länge stått klart att betydelsefulla förändringar måste ske i det nuvarande betalningssystemet. Detta system, för vilket grunden lades genom Bretton Woods-överenskommelsen vid slutet av andra världskriget, fungerade länge väl. Under senare år har dock systemet vid flera tillfällen utsatts för svåra påfrestningar, med betydande oro på valutamarknaden som följd. Vid Washingtonöverenskommelsen 1971, där en uppgörelse träffades inom tiogruppen om kursförhållandena mellan deltagarländernas valutor, beslöts också att överläggningar om en reformering av det internationella betalningssystemet snarast borde upptas. Inom ramen för internationella valutafonden skapades i fjol ett forum för dessa överläggningar, tjugokommittén. Det bedömdes allmänt att de enligt Washingtonöverenskommelsen i december 1971 företagna växelkursjusteringarna skulle avlägsna det underskott som sedan en lång tid tillbaka förekommit i den amerikanska betalningsbalansen och som lett till att andra länders centralbanker tvingats acceptera ständigt ökande dollarinnehav. Efter Washingtonöverenskommelsen stärktes också dollarn på valutamarknaderna, och det kraftiga kapitalutflödet från USA under 1971 förbyttes 1972 i ett visst inflöde. Utvecklingen av de större ländernas bytesbalanser blev dock i fjol mera ogynnsam än som allmänt förväntats efter Washingtonöverenskommelsen. Underskottet i den amerikanska bytesbalansen uppgick sålunda i fjol till inte mindre än 8,5 miljarder dollar. Detta motsvarades främst av ett japanskt bytesbalansöverskott på 6,5 miljarder dollar. Även EG-länderna hade dock ett betydande överskott, som uppgick till mer än 6 miljarder dollar. Förklaringen till att utjämningen blev mindre än förväntad torde ligga i att man vid tidpunkten för Washingtonöverenskommelsen underskattade den underliggande svagheten i den amerikanska bytesbalansen samt att det tar längre tid för en växelkursjustering att få effekt än man tidigare antagit. Denna ogynnsamma utveckling av de större ländernas bytesbalanser synes vara en av huvudorsakerna till den kapitalflykt från dollarn som plötsligt uppstod i slutet av januari i år. Främst gick detta dollarinflöde till Västtyskland, som under någon vecka fick stödköpa dollar till ett värde av ca 6 miljarder. Även andra länder, däribland Sverige, fick motta ett betydande inflöde av dollar. Efter konsultationer med de länder som närmast berördes av de rådande obalanserna i handelsoch tjänsteutbytet, meddelade den amerikanska regeringen den 12 februari i år sitt beslut att devalvera dollarn med 10 procent. Japan beslöt, liksom även Italien, att låta sin valuta flyta och anslöt sig därmed till den ordning som Canada, Storbritannien och Schweiz redan tillämpade. Västtyskland och Frankrike liksom Beneluxländerna bibehöll däremot sina tidigare pariteter. Vad de nordiska länderna beträffar, beslöt Danmark och Norge att bibehålla sina pariteter, vilket innebar att de gentemot dollarn revalverade med ca 11 procent. Island devalverade med 10 procent och följde därmed dollarn. Sverige och Finland beslöt däremot att välja en mellanlinje, som innebar att kursen på respektive valutor skrevs ned med 5 procent. Gentemot dollarn innebar detta en revalvering med ca 5,5 procent. Den nya riktkursen gentemot dollarn blev därmed för Sveriges del 4 kronor och 56 öre per dollar. Att flera länder sålunda samtidigt ändrat sina växelkurser, innebär att de effektiva kursförändringarna för respektive valutor blir andra än de nominella. Vid beräkningen av de effektiva växelkursförändringarna tas hänsyn även till fördelningen av respektive lands handelsutbyte med andra länder. Enligt de uppskattningar som har gjorts inom OECD har dollarn effektivt devalverats med ca 8 procent. Ett antal länder har effektivt revalverat, däribland Japan med ca 14 procent och Tyskland, Frankrike, Beneluxländerna samt Danmark och Norge med 2—4 procent. Italien har effektivt devalverat med 6 procent, Storbritannien med omkring 3 procent och Sverige och Finland med mellan 1 och 2 procent. Dessa beräkningar avser läget i slutet av februari månad. De kurser som sålunda etablerats kom emellertid att utsättas för nya spekulativa attacker redan efter någon vecka. Ett förnyat starkt dollarinflöde i Västeuropa gjorde att valutamarknaderna den 2 mars åter måste stängas. I det läge som därmed uppstod förelåg två handlingsalternativ för Sveriges del. Det ena var att fortsätta den valutapolitik som sedan länge bedrivits, nämligen att bibehålla en fast kurs för kronan gentemot så många länder som möjligt med hänsyn tagen till villkoret att kronans yttre värde bör vara realistiskt och anpassat till den svenska ekonomins läge och intressen på något längre sikt. Det andra alternativet var att Sverige inte längre skulle upprätthålla någon kurs för kronan utan låta kronans yttre värde bestämmas av tillgång och efterfrågan på marknaden. Helt övervägande skäl talade för att det första alternativet borde väljas och att sålunda ingen principiell förändring av den svenska valutapolitiken borde ske. För det första visade det sig under de två senaste veckornas internationella förhandlingar och konsultationer att de västeuropeiska länderna över lag vill bibehålla systemet med fasta valutakurser. Dessa länder representerar huvuddelen av våra viktigare handelspartner bland industriländerna. De västeuropeiska länder, vilkas valutor fortfarande flyter, såsom Storbritannien, Italien och Schweiz, har förklarat sin avsikt att så snart omständigheterna medger det återgå till fasta kurser. För det andra tedde det sig angeläget att de kursförhållanden kunde bibehållas som uppnåddes gentemot våra viktigare handelspartner när den nya centralkursen för kronan fastställdes i februari. Det råder i hög grad tvivel om att en av marknadskrafterna styrd kurs skulle innebära att detta syfte kunde uppnås. Allt tyder i stället på att en sådan kurs skulle leda till en försämring av det svenska näringslivets konkurrenskraft gentemot inte bara de länder, vilkas valutor i fortsättningen flyter, utan också de länder som inbördes håller fast vid de etablerade kurserna. Därtill kommer att en fritt fluktuerande kronkurs skulle skapa en betydande osäkerhet för den svenska industrin i dess planering av produktion och investeringar. För det tredje kunde vid tiogruppens överläggningar i Paris den 16 mars enighet nås om åtgärder, som bör minska möjligheterna och incitamenten till fortsatt valutaspekulation samtidigt som sådana störningar i marknadsförhållandena kan motverkas som skulle kunna äventyra handelns expansion och den ekonomiska tillväxten. Den amerikanska dollarns kurs får sålunda flyta i fortsättningen, och något åtagande att vid på förhand givna punkter försvara dess värde finns inte längre. Vidare har från vissa länders sida ställts i utsikt åtgärder, som syftar både till att minska tillflödet av dollar till den internationella kapitalmarknaden och till att begränsa det spekulativa kapitalets rörelsefrihet. De västeuropeiska länderna bör kunna sinsemellan upprätthålla fasta valutakurser utan att på sikt nämnvärda förskjutningar i dessa valutors värderelationer till dollarn behöver uppstå. Detta är troligt också av det skälet, att enligt Parisuppgörelsen tiogruppens länder, således även USA, utfäst sig att vid behov och i samråd intervenera för att vidmakthålla ordnade förhållanden på sina marknader. Uppgörelsen i tiogruppen innebär för Sveriges del att den svenska kronans kurs kommer att bibehållas i nuvarande läge gentemot i första hand Belgien, Danmark, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Det betyder att interventionspolitiken, på sätt som skett alltsedan våren 1972, kommer att hålla kronan inom en maximal kursmarginal av 2,25 procent i förhållande till dessa länders valutor. Det kommer att ske på vanligt sätt genom ömsesidiga interventioner av de berörda ländernas centralbanker. Ytterligare ett antal västeuropeiska länder torde komma att ansluta sig till dessa principer för valutapolitiken. I förhållande till övriga valutor, däribland dollarn, kommer kronan att flyta fritt. Den uppgörelse Sverige nu medverkar i innebär att vi fortsätter den politik som vårt land i många år bedrivit genom sitt medlemskap i den internationella valutafonden. Vi behåller vår handlingsfrihet att, om läget i en framtid skulle så kräva, självständigt ändra vår valutakurs. Uppgörelsen innebär inte, att Sverige ansluts till den europeiska gemenskapens interna valutapolitiska samarbete, dess monetära fond eller planerna på att i framtiden upprätta en valutaunion. Det direkta samarbete som erfordras för att upprätthålla den nu etablerade ordningen kommer att ske i form av kredittekniska arrangemang av sedvanlig natur mellan de berörda centralbankerna. Enligt uppgörelsen förutsågs också, som jag redan nämnt, att vissa länder skulle vidta åtgärder för att begränsa det spekulativa kapitalets rörelsefrihet. Sedan det under måndagen och tisdagen visat sig uppstå en viss benägenhet att flytta över främst utländska tillgodohavanden i D-mark till svenska kronor, beslöt riksbanken i går att ingripa mot sådana överflyttningar. Det sker bl.a. genom att gränser sätts för tillväxten av utländska bankers eller bankirers tillgodohavanden i svenska banker. Det innebär att interventionspolitiken kompletteras med vissa mot kortfristiga kapitalrörelser direkt riktade åtgärder och är ett uttryck för regeringens och riksbankens bestämda vilja att upprätthålla den nu etablerade kursen för den svenska kronan. Herr talman! Den svenska regeringen och riksbanken har genom de beslut som här redovisats valt den handlingslinje som vi tror bäst gagnar de svenska löntagarnas och det svenska näringslivets intressen, på både kort och något längre sikt. Den nu uppnådda ordningen bör kunna fungera till dess att arbetet på mera grundläggande reformer av det internationella valutasystemet hunnit avkasta resultat. Detta arbete pågår redan med stor intensitet, och vid tiogruppens möte beslöts att det skall ytterligare intensifieras. Om riktlinjerna för reformarbetet råder också enighet. Det skall baseras på de principer som styrt de internationella ekonomiska relationerna sedan kriget. Den svenska regeringen tar, i samverkan med övriga nordiska länder, aktiv del i detta reformarbete.

Fru talman! Spekulationer i valutor, nu senast i går och i förrgår mot den svenska kronan, är påminnelser om centralbankers och regeringars dödlighet. Marknadskrafterna har en betydande förmåga att sätta sig över det pris på valuta som statsmakter i olika länder fastställer på politisk väg. Misstänks att en valuta betalas med för högt pris, säljer man ut. Är det däremot så att man tror att den är undervärderad, köper man. Det skall vilja till ordentliga motkrafter för att förhindra att sådana bedömningar slår igenom på valutabörserna. Det faktiska underlaget för att den svenska kronan på sikt skulle vara undervärderad är svagt. Den valutareserv som nu byggts upp är inte så stor att den inte kommer att påverkas när arbetslösheten minskar och köplust och investeringsvilja ökar. Då kommer det att visa sig, att kronan inte är undervärderad och att kursen är mer realitisk än spekulanterna tror. De åtgärder som riksbanken vidtog i går och som jag varit med om att ta ansvar för bör verksamt bidra till att dämpa spekulationerna. I detta sammanhang vill jag understryka angelägenheten av att vi försöker att få en något bättre bedömning och kontroll av vad de stora multinationella företagen har för sig. De har säkerligen spelat en roll i detta sammanhang. Den samverkan som nu uppnåtts mellan en del europeiska länder pekar på nödvändigheten av en fortsatt sådan samverkan, och några principiella synpunkter kan vara på sin plats. Den självklara lärdomen av det som hänt är, att det är nödvändigt att valutorna prissätts på sådant vis att det finns rimlig tilltro till att det är ett riktigt pris och att en smidig valutapolitik underlättas. Det är ungefär lika lätt att kräva detta som svårt att lyckas med uppgiften. Mycket få människor, inklusive experter, vågar träda fram och säga: ”Gör så och så, då kommer allt att ordna sig.” Några anser sig dock sitta inne med hela sanningen. Till den gruppen hör inte jag, men några synpunkter som möjligen kan vara värda att debattera skall jag ändå föra fram. Behovet av annat pris på ett lands valuta än det fastställda kan uppstå av flera olika orsaker. Främst är det bristande balans i den inhemska ekonomin som spelar spratt. Kostnadsnivån för produktion av varor utvecklas olika i länderna. Hemmamarknadsindustrin i ett land kan ha så högt kostnadsläge att för konsumenterna import ter sig gynnsam. Om ett ökat importbehov inte kan mötas genom motsvarande höjning av exporten råkar landet illa ut. Det finns olika sätt att möta en sådan situation. Den socialdemokratiska politiken i Sverige de senaste åren har mött valutakrisen med att skapa arbetslöshet. Folk har fått mindre med pengar att köpa för. Oron för framtiden ledde i sin tur till ökat personligt sparande. Slutresultatet blev låg fart inom ekonomin. När konjunkturen någon gång vänder kommer givetvis importbehovet att öka. Avgörande för vår möjlighet att hålla balans i utlandsaffärerna blir då exportindustrins chanser att konkurrera på utlandsmarknaderna,. Detta blir särskilt viktigt, eftersom vi har anledning att räkna med ökat valutautflöde på grund av allt fler turistresor till utlandet. Som extra och besvärlig konsekvens kom att den svenska industrin bedömde investeringsmöjligheterna som förhållandevis små. Vi står därför inte rustade att på det sätt som skulle vara möjligt möta tillfällena till en ökad export. Detta kan man konstatera trots att exportutsikterna nu ser ljusa ut. Vi ligger sämre till än som hade varit nödvändigt. För att klara vår egen valutakris tillgreps hårda regleringar. Sådana för alltid med sig ett mått av godtycke, oavsett hur bra man försöker sköta dem. Till detta kommer att regleringar alltid drar med sig ett mått av ineffektivitet. Experter som utifrån ser på projekt kan aldrig helt avgöra räntabiliteten i en investering, krav på ett utlandslån etc. på det sätt som vore önskvärt. Där förlorar man en hel del i form av utbyte. Fram till hösten 1971 hade Sverige i stort sett fasta växelkurser. Från vårt håll hade vi då länge hävdat att en större rörlighet vore önskvärd, utan att därför kräva helt fria växelkurser. Under de snart 15 månader som mindre stela kurser tillämpats har ur svensk synpunkt inte några katastrofer inträffat, vilket en del spått. Samtidigt måste erkännas att åtgärden inte har löst valutaproblemen. För detta behövs givetvis andra metoder än dem vi själva ensamma råder över, och jag skall ge några exempel på nödvändiga åtgärder beträffande valutapolitik och ekonomisk politik. Oavsett vilka överenskommelser man kan uppnå är det för det första nödvändigt att allmänt stärka det internationella samrådet och samarbetet. Det är osannolikt att man skulle kunna träffa en formell överenskommelse som skulle kunna täcka alla tänkbara situationer. Inte ens om man bestämde sig för att ha totalt flytande kurser skulle behovet av samråd och samverkan försvinna. Fattar man i ett land beslut om sysselsättning, industristruktur och liknande saker, kan andra länder inte vara oberörda av detta. Det är bara ett exempel på att det behövs ett allmänt sett förstärkt internationellt samråd. Vi behöver få en internationell samverkan i vid mening. För det andra måste länderna förplikta sig att föra en inhemsk politik som ger god samhällsekonomisk balans. Chefen för den amerikanska Federal Reserve Board, Arthur F. Burns, har uttryckt saken så här: ”Stora och ihållande underskott i betalningsbålansen är undantagslöst orsakade av ihållande prisoch kostnadsinflation.” Är det ett s.k. cykliskt ogynnsamt konjunkturförlopp som orsakat ett stort betalningsunderskott, kommer ju detta att rätta till sig när konjunkturerna ändras. Därför innehåller Burns” påstående även i denna tillspetsade form en stor del av sanningen. Länder som inte klarar att hålla samhällsekonomisk balans är därför de värsta fienderna till stabilitet i det internationella betalningssystemet. Till det kommer att man härigenom allmänt sett orsakar svåra verkningar för den internationella handeln. I ett sådant sammanhang drabbas u-länderna särskilt svårt. Ett tredje sätt skulle vara ett med vidsträckta fullmakter utrustat övernationellt organ. Problemet är dock om man kan tänka sig att de enskilda länderna i så stor utsträckning skulle vara villiga att överlämna fastställandet av valutakurser till ett sådant organ. I detta fall skulle Internationella valutafonden få sådana befogenheter. En så radikal förändring förefaller inte för närvarande ligga inom möjligheternas ram. De enskilda länderna kommer att ha ett betydande behov av att i särskilda situationer driva en egen politik. De är ansvariga för väljarna i respektive land och knappast villiga att satsa hundraprocentigt på att någon annan skall bestämma i krissituationer. Det är just samspelet mellan den egna bestämmanderätten och den internationella samverkan som är knuten. Därför blir stärkandet av Internationella valutafonden ändå något som man bör arbeta för. OECD, det gemensamma ekonomiska organet för ett stort antal industriländer, tillsatte för två år sedan en kommission för att studera problem rörande den internationella handeln. Jean Rey blev ordförande, och den svenska regeringen satte in Bertil Ohlin. Man sammanfattade sina rekommendationer i en första punkt ungefär så här: Strävandena att förbättra de internationella ekonomiska relationerna och att liberalisera handeln måste fullföljas på ett kraftfullt sätt. Liberaliseringen av utrikeshandeln efter andra världskriget har till betydande del varit grundorsaken till den kraftfulla expansionen och utrikeshandelns ökning. Rey-kommissionen hävdar med all rätt att det på visst sätt blir svårare att fullfölja liberaliseringspolitiken ju längre den fortskrider. Återstående regleringar kommer nämligen att spela en större roll för de olika staternas möjligheter att agera på egen hand. Å andra sidan måste liberaliseringsprocessen, såsom vi här ser det, fortsättas på alla områden — tullar, kvantitativa restriktioner och andra regleringar. Och man måste, säger också kommissionen, gripa sig an problemen inom både jordbruksoch industrisektorn. Men allt det här kan man inte klara av om det inte finns ett internationellt betalningssystem som fungerar. Utan detta riskerar man att återstående regleringar kommer att tillgripas och också att helt nya åtgärder kommer att improviseras i katastrofsituationer. Det är angeläget att understryka att inte bara länder som har underskott i sina utlandsbetalningar har skyldighet att vidta åtgärder i samverkans intresse. Även överskottsländerna har denna förpliktelse. De japanska importrestriktionerna har bibehållits alldeles för länge — det är en observation som man har anledning att göra i det här sammanhanget. Det framstår — och detta är min fjärde punkt — som alltmer nödvändigt att få till stånd ett utvidgat internationellt ekonomiskt samarbete, inte begränsat bara till valutaproblemen utan omfattande handelspolitiken i allmänhet. Men inte heller det räcker. En samordning av konjunkturpolitiken är sannolikt den mest nödvändiga faktorn. Alltför olika konjunkturutveckling i några länder, särskilt om dessa är betydelsefulla, kommer att ställa till sådan obalans att aldrig så fina konstruktioner, t.ex. på valutaområdet, kommer att falla sönder. Jag vill fråga handelsministern vilka möjligheter han ser för ett utvidgat ekonomiskt internationellt samarbete, inte minst på det konjunkturpolitiska området. Jag föreställer mig att vi i princip inte har olika meningar om önskvärdheten av samarbete, utan det gäller att undersöka vad man kan göra. Vilka initiativ ämnar den svenska regeringen ta för att förbättra förutsättningarna för sådan samverkan? Vill herr Feldt undersöka möjligheterna att t.ex. inom OECD och/eller i kontakt med EG nu mer aktivt gripa sig an dessa problem? Man har gjort en rad välvilliga uttalanden, och diskussioner har förts, men den reella samverkan har hittills uteblivit. Jag är helt medveten om att vi inte ensamma kan åstadkomma den, men vad ämnar den svenska regeringen göra för att söka få bättre fart på detta arbete? På ett område står vi nu, som det framhålles i regeringsdeklarationen, inför en ny förhandlingsomgång. Hoppet är att GATT-förhandlingarna under de närmaste två åren skall leda fram till en vidgad liberalisering av den internationella handeln. Man bör bl.a. ta sikte på att minska — helst få bort — industritullarna mellan industriländerna. Men det räcker inte med att sänka tullar. Importrestriktionerna är i många fall lika svåra hinder för världshandeln. Det är inte sannolikt att det går att uppnå enighet om betydande liberalisering av handeln utan en överenskommelse om skyddsklausuler som ett land kan gripa till i särskilda krissituationer. Rey-kommissionen har ett intressant konstruktionsförslag när det gäller hur man skall förhindra missbruk av dessa undantagsbestämmelser. Man tänker sig en panel till vilken det skall vara möjligt att ställa frågor och få utlåtanden om föreslagna åtgärders förenlighet med ingångna överenskommelser. Eventuellt kan den också få skiljedomsfunktion. Det här tycker jag att den svenska regeringen borde vara med om att allvarligt pröva. I det sammanhanget blir de berättigade krav som de fattiga länderna ställer på de rikas handelspolitik någonting som man måste ta än allvarligare. Från vår sida har vi på allt sätt sökt stödja dessa strävanden. Vi har sökt hjälpa till att skapa förståelse i Sverige för nödvändigheten av större hänsynstagande till u-länderna. I regel har vi här kommit på samma linje som regeringen, det vill jag markera. Men jag vill fråga handelsministern med vilka stater Sverige, med särskild hänsyn till u-ländernas krav, tänker sig att framför allt samarbeta inom den nya GATT-rundan; vi vet att det finns olika intresse för ett resultat just med hänsyn till u-länderna. Handelsministern uttalade sig för någon tid sedan mycket optimistiskt om utsikterna att få med USA på långtgående tullreduktioner och annan liberalisering av handeln. President Nixon har uttalat sig till förmån för detta men endast i allmänna ordalag. Jämsides med Nixons uttalande finns ju andra som är mer konkreta och som inte tyder på motsvarande villighet. USA:s export är i vissa avseenden ganska okänslig för prisförändringar. Man exporterar i förvånandsvärt stor utsträckning råvaror av typ livsmedel. Och livsmedelsexporten bestäms till stor del av skördeutfallet i andra länder. Om det är missväxt i Sovjet, Kina och Indien får amerikanarna sälja. Nu vill man ha — det är en naturlig önskan — en vidgad normal handel med EG i fråga om jordbruksprodukter. Detta blir givetvis ett amerikanskt villkor för deltagande i en ny liberaliseringsomgång. Till dessa svårigheter skall läggas att det är en stigande irritation i amerikanska kongressen över kostnaderna för de amerikanska trupperna i Europa. Detta blir också ett viktigt förhandlingskort i det allmänna spelet, där handelspolitiken bara är en del. Jag vill här skjuta in ett understrykande av önskvärdheten att fortsätta förhandlingar med EG om den i vårt avtal med EG inskrivna möjligheten att ytterligare liberalisera handeln mellan Sverige och EG-länderna. Herr Wirmark kommer senare i debatten att närmare utveckla dessa synpunkter. I sammanhanget vill jag erinra om att vi från folkpartihåll under flera år har föreslagit att Sverige skulle vidta åtgärder för att underlätta handeln med Östeuropa. Vi noterar att regeringen börjat intressera sig mer för dessa saker. Men ännu återstår åtskilligt att göra för att utvecklingen skall kunna anses tillfredsställande. Vi hade ju helt nyligen en debatt i riksdagen om detta, och därför skall jag inte ytterligare gå in på den frågan. Under Kennedyrundan om världshandelns liberalisering samordnades de nordiska insatserna under ambassadör Montans skickliga ledning. Genom samordningen blev vi i Norden en faktor som man inte helt kunde bortse från. Ett nytt samordningsförsök bör verkligen göras. En direkt parallell med Kennedyrundan kan inte göras i detta sammanhang. Läget är annorlunda, men behovet av samverkan kvarstår. Danmark har trätt in i gemensamma marknaden. Vi övriga i Norden har även denna gång ett stort behov av att samordna våra krafter. Kanske Danmark också vill vara med på ett hörn — herr Antonsson har erinrat om att det fanns danska uttalanden vid den senaste sessionen med Nordiska rådet som tydde på det. Men, herr handelsminister, skulle det vara otänkbart att få med ytterligare några länder i en sådan samordningsaktion, t.ex. Österrike, Schweiz och Canada? Det här är ett lämpligt tillfälle att ge riksdagen en redovisning av regeringens avsikter i detta avseende. Regeringsdeklarationen är ju mycket kortfattad på denna punkt. En femte punkt gäller hur arbetet på det centralt valutapolitiska området skall fortsättas. Den överenskommelse som nu har träffats mellan ett antal europeiska länder är preliminär och skissartad. Det är bra att Sverige har kunnat medverka i denna uppgörelse. Vi kan inte vara bundna av den oberoende av utfallet; vi får se hur den verkar. För vår del anser vi att vi bör eftersträva ett system med ännu mjukare spikning av växelkurserna och att Sverige aktivt bör verka för detta. Den nu träffade överenskommelsen är preliminär från den synpunkten att den måste ses som en inledning till ett vidgat internationellt samarbete. Det är väsentligt att man lyckas i denna ländergrupp, vilket kan inspirera till fortsättning i större skala. Utan en vidgning av samverkanskretsen är det emellertid stor risk för att man tappar vad som nu kan ha vunnits. Alltså blir det nödvändigt att snabbt gripa sig an med en vidgning av samverkan. Överenskommelsen är också preliminär i det avseendet att detaljerade bestämmelser om säkerhetsgarantier, solidariskt stöd etc. inte finns men måste utarbetas. Det bör inte bara bli, som sägs i regeringsdeklarationen, åtgärder av sedvanlig natur. Något därutöver behövs verkligen. Det blir en av de närmaste veckornas viktigaste uppgifter på det internationella fältet att uppnå detta resultat. Här kan vi nu, när vi har startat en samverkan med vissa länder, för ovanlighetens skull spela en roll genom att försöka att på allt sätt, i samverkan med det ena och det andra landet, uppnå en större internationell samverkan, som sedan möjligen kan växa ut till det som behövs — en samverkan mellan ett mycket stort antal länder.

Fru talman! Den regeringsdeklaration, som herr Feldt har föredragit, har gjorts mot en mycket dramatisk bakgrund. Men valutafrågorna får inte undanskymma att det är varuutbytet mellan länderna och därmed handelspolitiken som är grundläggande. Det är de frågorna som först måste granskas, bl.a. för att man rätt skall kunna förstå de valutasvårigheter som gjort sig gällande. Av den anledningen finner jag regeringsdeklarationen förvånansvärt mager, för att inte säga ytlig, i sin behandling av de handelspolitiska spörsmål som för närvarande är synnerligen betydelsefulla. Det enda som vi får en viss inblick i är att regeringen är bekymrad över att östhandeln har vacklat. De bekymren är motiverade; vi har all anledning att försöka förbättra vår handel även österut. Men bekymren blir ju speciellt påtagliga på den politiska kant, där det har funnits tankar på att handeln med u-länder och östländer på något sätt skulle kunna ersätta handeln med västländerna. För att öka exporten till öst förefaller det som om regeringen övervägde att ge några extra kreditmöjligheter. Det kan man ana sig till av regeringsdeklarationen, och såvitt jag har förstått har herr Sträng sagt det i klartext i ett anförande som han höll i Örebro häromdagen, åtminstone om man får tro Örebro-Kurirens stort uppslagna referat av vad herr Sträng hade att säga. Det var AP-pengar som herr Sträng ville använda i det sammanhanget. Men det är väl att gå några doktrinära steg utöver det rimliga att använda AP-pengar inte bara till socialiserande inköp av aktier i Sverige utan även till exportkrediter till kommunistländerna. Vad som framför allt saknas i regeringsdeklarationen är en granskning av det nytänkande — för det är det frågan om — inom handelspolitiken, som sker i de stora industriländerna och som kommer att prägla de handelsförhandlingar som man nu förbereder. På grund av att vi här i Sverige har varit så upptagna med att försöka ordna till rimliga ekonomiska förbindelser med de europeiska gemenskaperna har vi kanske i någon mån glömt bort vad som under föregående år skedde när det gällde de nya initiativen på ett mera globalt plan. Men i regeringsdeklarationen nu borde det finnas något mer än några korta hänvisningar till uttalanden om dessa nya handelspolitiska initiativ. Det är rimligt att begära det, därför att vad som nu kan komma att hända i de handelspolitiska förhandlingarna kan bli av allra största betydelse för Sverige. De frågorna är, trots att de behandlas mycket sparsamt i regeringsdeklarationen, förvisso väsentligt betydelsefullare än östhandeln. Förberedelser för att få till stånd förhandlingar har bedrivits sedan något år tillbaka och man skall, som sägs i regeringsdeklarationen, träffas i september i Tokyo om allt går som det skall. Man har då tänkt tillsätta en förhandlingskommitté, som skall kunna nå fram till överenskommelser förhoppningsvis någon gång under 1975. Vad beträffar bakgrunden till dessa nya handelsförhandlingar är det bl.a. så att alla de olika integrationsprojekten — varav EG är det största — har kommit att urholka principen om lika behandling eller mestgynnad-nationsprincipen, som den kallas tekniskt. Ett annat förhållande är att de alltmer invecklade strukturerna i industriländerna har medfört en mängd nya s.k. icke-tariffära handelshinder, bestämmelser av administrativ art som påverkar handelsutbytet mellan länderna. Sådana administrativa eller icke-tariffära handelshinder har också kommit att bli mera betydelsefulla parallellt med att man under efterkrigstiden i stor utsträckning har avvecklat de sedvanliga tullarna.

Allt detta har ju lett till olika former av protektionistiska ingripanden, som inte har inordnats i några avtal. Att försöka få till stånd några regler och villkor därvidlag är alltså ett viktigt led i dessa nya förhandlingar, och det blir av allra största betydelse hur de reglerna utformas. Som redan sagts här har jordbruket på det hela taget stått utanför de handelsförhandlingar som hittills har bedrivits, och det har medfört ett krav på att jordbruket skall dras in i den nya omgången. Det är självfallet ur svensk synvinkel utomordentligt intressant vad det kan komma att innebära. Framför allt USA har kommit att uppfatta det så att de olika förändringar som utgör bakgrunden till de nya handelsförhandlingarna speciellt har missgynnat den amerikanska utrikeshandeln, och USA har alltså kommit att lägga sin synnerligen hörbara röst bakom kraven på dessa nya initiativ. U-länderna har också uppfattat sin situation som svår inom ramen för de hittillsvarande handelsprinciperna. Detta är alltså bakgrunden, i viss detalj, till de nya initiativen. Från dessa utgångspunkter har det varit en intensiv debatt — det får man ju ingen som helst känsla av när man läser regeringsdeklarationen — som har lett fram till en serie rapporter av mer eller mindre officiellt slag. Men den har också lett fram till en viss enighet om vad dessa förhandlingar egentligen skall gälla och en viss enighet om vad man helst skulle vilja uppnå i förhandlingarna. Men det är inget tvivel om, som jag tror att herr Antonsson antydde, att trots att det råder enighet i dessa två stycken så finns det förvisso en lång rad av olika uppfattningar som kan leda till allvarliga förvecklingar när förhandlingarna verkligen skall komma till stånd. Vi vet alltså inte riktigt var det hela i praktiken kommer att sluta. Det är mycket intressant, när det gäller både valutafrågorna och de handelspolitiska spörsmålen, att Amerikas totala dominans i de ekonomiska sammanhangen har kommit att gradvis försvinna. Då tycker man att det egentligen skulle innebära att de amerikanska rörelserna skulle få mindre betydelse, men i själva verket har det blivit tvärtom. Det låter litet märkvärdigt, men det är på det viset, och förklaringen är helt enkelt den att genom att Amerika nu väger mindre tungt har Amerika fått en ökad rörelsefrihet. Genom att man har fått denna ökade rörelsefrihet och uppfattar att man verkligen också behöver röra på sig så kommer man att göra det. Och eftersom Amerika, även om dess dominans har minskat, fortfarande har en så stor betydelse så kommer de rörelser och förändringar som Amerika nu vidtar att få stor vikt. Om man skall göra en mer eller mindre lyckad liknelse, så skulle man kunna säga att under det första skedet av efterkrigstiden var Amerika ur ekonomisk synvinkel en elefant i en glasbutik, och den elefanten satt stilla. Men nu har den här glasbutiken, på grund av de ekonomiska ändringar som skett, blivit en järnhandel i stället, och det gör att elefanten har större möjlighet att röra på sig — och den kommer att röra på sig. Det är alltså bakgrunden till dessa viktiga handelsförhandlingar och också bakgrunden till en hel del som händer på valutasidan. Det är då av speciellt intresse att försöka se efter hur denna tankeverksamhet fortskridit i Amerika. Då kan vi se hur ett ameri kanskt kongressutskott ganska nyligen lade fram en rapport där man hade olika slutsatser. Vi har också, såvitt kan bedömas, ganska klart för oss att det lagförslag som president Nixon avser att lägga fram rätt snart icke i alltför hög grad skiljer sig från de rekommendationer som detta kongressutskott hade. Låt oss se vad det där stod. Till att börja med vill man ge presidenten starkt ökade befogenheter att både sänka och höja olika tullar. Man vill helt enkelt ge presidenten maktmedel i de olika förhandlingar som skall drivas. Sedan yttrar man sig positivt för en plan att helt avveckla tullarna mellan industriländerna på en tioeller tjugoårsperiod. Vidare yttrar man sig till förmån för att man måste komma fram till regler för hur man vid störningar vid produktion och sysselsättning till följd av ökningar i importen kan ingripa med skyddsåtgärder, dvs. i klarspråk importbegränsningar. Man talar också här om att man måste föra förhandlingar om de icke-tariffära, alltså de administrativa, handelshindren och då framför allt på jordbrukssidan. Man tänker sig också möjligheten att i den amerikanska handelspolitiken kunna införa en allmän importavgift i samband med betalningsbalansbesvär. Nåväl, fru talman, ett sådant system är synnerligen intressant. Det öppnar vägen för både risker och möjligheter. Det är ju bra med ansträngningarna att avveckla olika handelshinder. Det är någonting som vi kan välkomna mot bakgrund av svensk handelspolitisk tradition. Jag tycker att Sverige har all anledning att arbeta för detta i den utsträckning Sverige här kan göra sig gällande. Det finns dock i den här typen av avveckling av handelshinder en nyhet. Det gäller de nya skyddsregler man vill sätta i system. Det är den risk, fru talman, att dessa kan komma att tillämpas på ett maktpolitiskt sätt, där den nation som är stor och stark kan göra det med större lättvindighet än den som är liten — t.ex. ett land som Sverige. En sådan handelspolitisk princip kan alltså innebära allehanda problem. Det skulle förvisso vara intressant att höra hur handelsministern själv betraktar detta. Man får egentligen inte någon inblick i vad regeringen har för funderingar om hur man vill utforma den svenska internationella ekonomiska politiken på den här avgörande punkten. Sedan finns det också den risken i samband med dessa förhandlingar att de inte kommer att leda till någon överenskommelse alls. Jag vill påminna om de protektionistiska strömningar som finns på alla möjliga håll, framför allt i USA. Där ligger nu ett lagförslag i kongressen — Burke-Hartkeförslaget — som är synnerligen långtgående i fråga om protektionistiska ingrepp. Den amerikanska fackföreningsrörelsen har ju också i allra högsta grad svängt till förmån för en mycket större återhållsamhet än hittills när det gäller utrikeshandel. Skulle detta tänkande i förening med svårigheter på valutasidan leda till sådana förändringar i det system som vi hittills haft så stor framgång med och som framför allt de små länderna är beroende av, då vore det i högsta grad allvarligt.

Det frihandelsavtal som vi har med EG ger ju oss en hel del. Men här står vi nu inför möjligheten av att det kan visa sig otillräckligt. Skulle vi helt avveckla tullarna som man tänkt sig på en del håll, då skulle det frihandelsavtal som herr Åström varit med om att förhandla fram inte leda till någonting. Det skulle i stället bli en annan avgörande fråga och det är om hur man skall ha det med dessa nya olika skyddsåtgärder. Vårt EG-avtal säger ingenting om det. Så snabbt kan en viktig scenväxling komma till stånd.

Ett litet land som Sverige behöver, i ett sådant spel som det eventuellt kan bli fråga om, någon form av garanti för att inte hårt klämmas av de nya handelspolitiska reglerna, i vad alltså gäller marknadsarrangemang och skyddsbestämmelser. I regeringsdeklarationen finns ingenting av en sådan analys. Jag finner de synpunkter som där anförs om den europeiska gemenskapen, EG, otillräckliga, herr Feldt! Jag begär inte att herr Feldt skall komma till samma slutsats som jag, men man har anledning att begära att regeringen kommer till någon sorts medvetenhet om hur den tänker sig framtiden i dessa avgörande sammanhang. Den verklighet som det innebär att stå utanför gemenskapen tränger sig på även i andra sammanhang. När beslutsområdena utvidgas och länderna blir mer beroende av varandra blir nationalstaterna litet för snäva, vare sig man tycker om det eller inte. Vi kan t.ex. se att den svenska fackföreningsrörelsen nyligen ha dragit slutsatser av detta och ingått i en ny form av europeiskt samarbete, i någon mån knutet till europeiska gemenskapernas idé. Vi kan också se den uppmärksamhet som riktats mot de multinationella företagen. Där är det så att regeringen har tillsatt en kommitté eller arbetsgrupp av något slag under herr Lidboms ledning. Jag vill där göra den förutsägelsen att den gruppen inte kommer att kunna uträtta ett enda dugg med verklighetsinnehåll, helt enkelt därför att man visserligen kan låtsas göra ensidiga svenska ingrepp i de sammanhangen, men man kommer aldrig att verkligen kunna åstadkomma något själv. Det är en anledning till att det behövs ett ekonomiskt samarbete som ger en motvikt. Det är också en del av den verklighet som tränger sig på. Vidare är de ökande arbetskraftsrörelserna ett tecken som man inte skall förbise. Man kan exempelvis se på nettoemigrationen av svenskar. Den är ganska intressant. År 1961 var det netto ungefär 1 000 svenskar som flyttade ur landet. År 1972 var det netto 5 000 svenskar som flyttade ut. Det där är ju inte några stora siffror, men förändringen är ändock intressant. Den visar i någon mån vad det är för vind som blåser. Detta var några spekulationer av handelspolitisk karaktär, men det gäller också att se sammanhangen med valutasidan. Det är också där som verkligheten i det internationella samarbetet i allra högsta grad gjort sig påmind. När Sverige devalverade kronan i förhållande till de europeiska valutorna gjorde vi från moderat håll det ställningstagandet att det hade varit bättre att låta kronan flyta gentemot de övriga valutorna. Den bakomliggande tanken var dels att vi uppfattade det så att det sannolikt skulle bli påfrestningar av den typ som det nu också har blivit, dels idéen att man med en sådan fritt rörlig krona skulle ha betydligt bättre förutsättningar att driva en sysselsättningsskapande ekonomisk politik. Herr Feldt gör i regeringsdeklarationen gällande, att om vi hade gått den vägen hade följden blivit en revalvering av kronan, alltså att kronan då hade stigit i värde. Det uppfattar jag som ett missförstånd av hur politiken skulle drivas. Klart är att om man driver en sådan arbetslöshetsskapande politik som regeringen har gjort under de senaste åren, så kan man få den typen av förändring i växelkursen. Men den tanke vi hade var att man skulle förena en sådan valutapolitisk förändring med ett utnyttjande av möjligheterna att driva en sysselsättningsskapande politik. Vi har nu på grund av omständigheternas tryck fått en valuta som flyter gentemot flera valutor än tidigare, framför allt gentemot dollarn. Men kärntruppen inom EG har, som vi vet, bundit sina valutor för att låta dem gemensamt flyta gentemot dollarn. Regeringen har bestämt sig för att ansluta sig till den politiken, utformad i Bryssel. Vad skall man nu tycka om det? Det är min uppfattning att det i sådana här sammanhang alltid finns både föroch nackdelar. Detta är alltså en bedömningsfråga. Ur svensk stabiliseringspolitisk synvinkel — jag tänker på möjligheterna att med energi driva en sysselsättningsskapande politik — hade det under en övergångsperiod varit fördelaktigt att ha en fri valuta, även gentemot länderna i de europeiska gemenskaperna. Det kommer säkert att visa sig att det uppstår påfrestningar. Det har för övrigt redan visat sig; händelseutvecklingen på detta område går så snabbt att herr Feldt fick lov att göra tillägg till regeringsdeklarationen för att yttra sig om de förändringar som inträffat. Dessa snabba förändringar visar att det förekommer påfrestningar, och det kommer att bli fler sådana. Det är en del svårigheter med att befinna sig i vad som har kallats för ”vattenormen”, dvs. det smala band av låsta växelkurser mellan EG-länderna som skall slingra sig gentemot de fritt flytande valutorna, dollar, pund osv. Under en övergångsperiod hade det varit enklare och lättare att ha en helt fri valuta, för att kunna begagna möjligheterna att bedriva sysselsättningsskapande politik och i avvaktan på en mera långsiktig lösning på valutaproblemen genom de förhandlingar som bedrivs. Den nya ordningen innebär dock ett större inslag av flytande kurser. Av den anledningen kan man möjligen godta detta som en kompromiss mellan sådana överväganden som jag nu har redogjort för och andra överväganden. Som sägs i regeringsdeklarationen finns det fördelar också med fasta kurser, dvs. om fastheten i kurserna verkligen kan bevaras vet man vid produktionsplanering och internationella affärer bättre vad man har att rätta sig efter. Det vill tyckas som om de som sysslar med sådana här ting i verkligheten tycker att det är en stor fördel. Det finns också en annan anledning till att man kan acceptera regeringens uppläggning, med anknytningen till EG-valutorna, och det är svårigheterna — jag har pekat på dem i mitt försök till genomgång av de handelspolitiska spörsmålen — för ett litet land att ställa sig helt ensamt. När vi nu erbjuds en möjlighet att på detta sätt samarbeta med europeiska gemenskapen innebär det att vi får ett fastare förhållande till dessa länder, och det kan visa sig värdefullt i framtiden. Eftersom vi moderater hela tiden har gjort gällande att vi bör söka oss närmare gemenskapen och eftersom verkligheten givit stöd för denna uppfattning, bl.a. genom den senaste tidens händelser, finner vi att mycket talar för regeringens överenskommelse. För socialdemokrater måste den dock gränsa till en smärtsam omvärdering. I debatten om svenkt medlemskap i EG talade man ofta om vilket hot mot neutraliteten och oberoendet det skulle innebära att glida in i ett monetärt samarbete med dessa länder. I regeringsdeklarationen försöker nu herr Feldt hävda att detta inte är något nytt utan bara ett fullföljande av de principer som tidigare tillämpats. Det förstår jag inte riktigt, herr Feldt. Är det inte i stället så att när det visar sig att de tidigare principerna inte längre kan upprätthållas och det börjar blåsa litet grand — och herr Feldt konstaterar litet tidigare i sin deklaration att principerna för Bretton Wood-överenskommelsen inte längre fungerar — så finner vi det uppenbarligen bäst ur svensk synvinkel att skaffa oss denna anknytning till dessa länder. Det är därför som det alls icke bara är fråga om att fortsätta enligt de tidigare principerna, herr Feldt, utan här införs den väsentliga nyheten att vi i situationer som har en dragning åt krislägen finner det naturligt och riktigt att söka den form av samarbete som vi gjort. Men, fru talman, det finns här en nackdel nämligen att regeringen, genom att inte försöka få en närmare anknytning till Europa, i en situation som den som nu uppkommit har ställt Sverige i ett underläge. Den valutapolitik som vi nu anslutit oss till är nämligen utformad i Bryssel. Sverige har anslutit sig till överenskommelsen — Sverige har inte förhandlat fram konturerna till densamma, utan vi har ställts inför valet: Ta den eller ta den inte! Vi har funnit det lämpligt att ta den, men något medbestämmande har vi inte haft. På moderat håll anser vi att detta inte är det bästa sättet att ta till vara svenska intressen. Det hade, som herr Bohman tidigare i dag har sagt, varit rimligare om vi undersökt möjligheten att bli medlem i Europeiska gemenskapen med vederbörliga neutralitetsförbehåll. Det hade varit bra på andra områden också, t.ex. på handelssidan — det gäller ju inte bara valutorna. För att belysa detta kan jag nämna att herr Bohman för en stund sedan berättade för mig att han vid ett studiebesök i Helsingborgs hamn nyligen fick se stora anhopningar av containers som man brukar frakta fläsk till England i. Han frågade varför dessa stod där och fick då den upplysningen att i den belägenhet som den svenska jordbruksexporten hamnat i på grund av regeringens politik behövs inte längre dessa containers, eftersom det blivit mycket stora inskränkningar i denna handel. Fru talman! De valutapolitiska diskussionerna kommer att fortsätta. Arbetet på att finna långsiktiga lösningar bedrivs. Det finns här många intressanta förslag, och möjligen skulle man ha väntat sig att regeringen hade försökt antyda någon sorts viljeinriktning när det gäller utbyggnaden av detta nya valutasystem. Här finns t.ex. sådana möjligheter som att de olika länderna till den internationella monetära fonden i Washington överflyttar en del av sin beslutanderätt när det gäller Nr 48 fastställandet av de olika växelkurserna. Detta är av två anledningar inte Onsdagen den något ointressant förslag. Den ena anledningen är att en svaghet med 21 mars 1973 fasta växelkurser är att när det inträffar behov av att ändra växelkurserna blir varje regering — vilken partifärg den än har — mycket nervös och Utrikes-, pe försöker skjuta på dessa beslut så länge att det under mellantiden RE itis leba inträffar ekonomiska rubbningar. Den andra anledningen är helt enkelt att inget land kan fastställa sin egen växelkurs. Sverige kan alltså inte fastställa sin egen växelkurs, utan denna blir beroende av vad andra länder gör. Detta förhållande har exempelvis amrerikanarna blivit väl medvetna om. Därför finns det här anledning till ett nytänkande. Det finns i detta avseende mängder av olika möjligheter. Man skulle ha kunnat vänta sig att regeringen i ett så intressant skede som det vi nu befinner oss i inte gör en regeringsdeklaration som mest påminner om någon sorts rubriksammanställning ur en tidning över vad som hänt under de senaste åren utan i stället försökte åstadkomma en närmare analys. Jag tror, som sagt, att dessa valutaförhandlingar kommer att bli synnerligen betydelsefulla och att USA, europeiska gemenskapen och Japan kommer att dominera dem. Med ett Sverige närmare anknutet till Europa än för närvarande kanske vi inte skulle ha så mycket att säga till om — det är självklart — men vi skulle ha betydligt större möjligheter att göra svenska ståndpunkter gällande än vi kommer att få med den ordning som regeringen lagt upp. Det kanske är anledningen till att herr Feldt i sin regeringsdeklaration egentligen inte redovisar den svenska linjen. Han är kanske helt inställd på att Sverige med den ställning landet har fått inte har någon möjlighet att göra sina egna synpunkter gällande. Bl. a. av den anledningen menar jag att verkligheten i sinom tid sannolikt kommer att visa att det behövs en omprövning av våra internationella ekonomiska villkor.